Herr talman! I högre grad som en resignerad suck än som replik vill jag peka på det förhållandet att vi inte tycker att det gagnar saken att prata med folkpartiet om huruvida det är viktigt att ta saker och ting i försvarsbesluten i rätt ordning. Men nu fick vi en släng av sleven för att vi faktiskt vill hålla beredskapen beträffande de tre regementena i Örebro, Växjö och Uddevalla vid liv. Vi anser att 21 brigader är ett minimum för Sveriges armé och följaktligen också att de bör bli utbildade vid enbrigadsförband. Så det finns en viss logik i vårt sätt att se på detta. Jag ser som sagt inte med så stora förväntningar på att Kerstin Ekman skall förstå den finessen, men jag vidhåller att den alltjämt är giltig. Vi lägger fast ett säkerhetspolitiskt synsätt. Vi bestämmer i anledning härav vilken krigsorganisation Sverige behöver. Sedan, Kerstin Ekman, kan man dimensionera den utbildning man behöver av krigsorganisationen. Då vet man vilka förband som behövs för det. Detta är den enkla synpunkt jag har i frågan om de tre regementena.

Herr talman! Ack ja, denna debatt har vi haft många gånger. Jag vill också upprepa det jag har sagt, nämligen att omstruktureringen av armén var en restpost från föregående försvarsbeslut. Om vi inte hade gjort någonting för att se till att få en armé i balans, hade vådan blivit så mycket större. Sedan har vi från folkpartiet inte på något sätt sagt att det skulle vara omöjligt att ha 21 brigader. Vi säger, på samma sätt som överbefälhavaren, att det är möjligt att ha 21 brigader med de kvarvarande regementena. Det beror på hur man producerar dem.
Herr talman! Det är en lysande synpunkt, Kerstin Ekman! Vi har under en lång följd av år haft tvåbrigadsförband. Vi fick, utan att det egentligen var avsikten, ett A och ett B-lag som utbildades vid samma förband. Det vill vi moderater undvika, och nu finns det ett tillfälle att göra det vägvalet. Det är detta vi har pekat på.
Herr talman! Det kan ju hända att Arne Andersson har större kunskap i fråga om att producera brigader än vad vår överbefälhavare har, men jag lutar mig hellre mot överbefälhavaren i denna fråga.

Herr talman! Dagens debatt — eller vi kanske skall säga kvällens debatt — om vårt totalförsvar sker i en tid då vi är mitt inne i utredningen om nästa års försvarsbeslut. Mot denna bakgrund är debatten något urvattnad men givetvis viktig för driften av totalförsvaret inför det kommande budgetåret. Senast då riksdagen debatterade försvarsfrågor var debattempraturen betydligt högre än i dag. Vid det tillfället avgjordes arméstrukturen, och de gamla anrika landsskapsregementena I3, I 11 och I 17 fick stryka på foten. Vi ansåg då att tidpunkten för nedläggningsbeslut var fel vald. Vår uppfattning på denna punkt har inte förändrats sedan i december. Landsskapsregementenas framtid borde ha avgjorts i nästa års försvarsbeslut. Herr talman! I försvarskommitténs säkerhetspolitiska betänkande rådde stor politisk enighet. De slutsatser som drogs var att händelser inträffat som radikalt har förbättrat klimatet mellan supermakterna och resp. allianser. Dessutom sker en snabb utveckling på det politiska planet i Östeuropa, kännetecknad av en demokratiseringsprocess och en gradvis frigörelse från Moskvas dominans och kontroll. Vi kan konstatera att utvecklingen har gått så långt att en återvändo till tidigare förhållanden inte är möjlig. Men fortfarande kvarstår många frågetecken. Hur kommer utvecklingen i Sovjet att påverka hotbilden och vårt säkerhetspolitiska klimat? Situationen i Sovjetunionen kompliceras av att landet är ett imperium med ett stort antal folk. Det är naturligt att en stark självständighetslängtan hos många av dessa folk tränger fram i den öppnare politiska situation som nu råder. Samtidigt är Moskva uppenbarligen berett att med ekonomiska sanktioner och vapenmakt värna om lag och ordning i ett sönderfallande imperium. Ett näraliggande exempel kan vi bevittna i Litauens frigörelsekamp. Försvarskommitténs slutsats, ”avspänning under osäkerhet”, är enligt min mening en helt riktig bedömning. Denna osäkerhet avspeglas även i planeringsdokumentet där elva olika planeringsnivåer för det militära försvaret och tre för civilförsvaret fördes fram. Spännvidden mellan partiernas ramar är ganska stor och detta tyder på att partierna bedömer hotbilden på olika sätt. Viktigt är att vi behåller handlingsfriheten inför framtiden. Alla hoppas på fred och avspänning i världen. Men för den skull får vi inte helt bortse från de risker som finns i vår omvärld. Att redan nu i nästa försvarsbeslut inteckna de positiva förändringar som sker kan bli en besparing som på sikt kan innebära ökade kostnader. Centern har som ett planeringsalternativ begärt en studie av möjligheterna att med kort varsel gå från en lägre till en högre planeringsram. Planeringen bör inriktas mot att inom ett till två år kunna nå en effekt motsvarande nivå A i överbefälhavarens perspektivplan. Utgångspunkten bör i detta fall vara dagens nivå. Herr talman! Min förhoppning är att vi inför höstens slutbetänkande skall kunna ena oss om ett förslag som inriktar sig mot att vi behåller handlingsfriheten inför framtiden. Jag skall nu kommentera några av de reservationer som är fogade till betänkandet och börjar med reservation 6. Den står inte centerpartiet bakom, och den handlar om Kopparbergs läns inordnande i Nedre Norrlands civiloch militärområde. Beslut om detta fattades förra året, och socialdemokraterna och vi var också den gången överens om att hela det gamla Bergslagens militärområde skulle tillföras det nya Mellersta militärområdet. Jag anser inte att något nytt på den här punkten har framkommit vid årets behandling som gjort att man bör ändra ståndpunkt. De nackdelar och fördelar som fanns förra året finns givetvis kvar, men det visar sig att det kan kosta 80-100 milj.kr. att göra förändringen. I varje fall påstår militärledningen det. Jag menar att i det läge som försvaret befinner sig i när det gäller ekonomi bör man inte experimentera och riskera att lägga ut pengar på sådana här objekt. Därtill kommer att ÖB i en krigssituation kan ändra gränserna för militärområdena. I reservation 8, som gäller fastställande av utgiftsramen för det militära försvaret budgetåret 1990/91, har Gunhild Bolander och jag ansett att ramen bör utökas med 125 milj.kr. som då skulle användas för materielanskaffning — 50 miljoner till armén, lika mycket till marinen och 25 miljoner till flygvapnet. Det är klart att det kan anses vara en blygsam summa, men samtidigt är det ju mer än vad regeringen föreslår. Vi vet att regeringen och FMV har gjort stora inteckningar i kommande försvarsbudgetar genom materielbeställningar. Så oavsett om medlen inte är lika stora som de medel moderaterna föreslår, bidrar de givetvis till att öka möjligheterna att tillföra försvaret materiel. Reservation 26, som centern, moderaterna och miljöpartiet står bakom, handlar om de gamla landskapsregementena I 3 i Örebro, I 11 i Växjö och I 17 i Uddevalla. Kerstin Ekman sade tidigare att riksdagen fattade ett bra beslut i december förra året och att vårt förslag, om det antas, kommer att leda till försämringar av arméns situation. Men så mycket kommer inte att medhinnas inför nästa eller nästkommande budgetår. Man kunde gott och väl ha väntat med beslutet om nedläggning av dessa regementen till det stora försvarsbeslutet nästa år. Om vi då hade funnit att vi inte hade de medel som krävs för att ha kvar dessa regementen, då skulle ingen heller ha kunnat hävda den ståndpunkten. Det hade varit logiskt att göra så. Vid omröstningen i december förra året vill jag minnas att folkpartiet avstod från att rösta. Önskemålet var väl att lägga ned ännu fler regementen. Majoriteten kom att bestå av socialdemokraterna och vpk. Vi som i dag står för reservation 26 reserverade oss också då till förmån för att frågan om nedläggning av dessa regementen skulle avgöras i samband med nästa års försvarsbeslut. Om vi tänker oss att folkpartiet avstår från att rösta också i dag och att alla de som i december — bland dem många folkpartister och socialdemokrater — röstade för sina landskapsregementen gör det även i dag, då finns chansen att reservationen går igenom. Om de inte röstar så, då menade de väl inte allvar med den ståndpunkt som de intog i december förra året. Herr talman! Sven-Olof Petersson kommer att för vår del tala om de civila delarna inom totalförsvaret. Med detta ber jag att få yrka bifall till alla reservationer som bär Gunhild Bolanders och mitt namn.

Herr talman! Att lyssna på vad meddebattörerna verkligen säger kan ibland vara svårt, eller också vill man kanske inte lyssna. Ingvar Karlsson i Bengtsfors! Jag sade inte att det var ett bra beslut som fattades utan att det var nödvändigt att fatta beslut. Vi hade föreslagit andra förändringar som hade gett ett bättre resultat. Det var därför som vi inte kunde stödja det förslag som det blev majoritet för. Däremot anser vi att det skulle vara fel att riva upp det fattade beslutet. Vårt förslag var att tillföra pengar och säga ja till korttidsutbildning. Därmed skulle man, precis som Ingvar Karlsson säger, kunna lägga ned fler regementen. Den som inte vill lyssna på och diskutera argumentet att ta med alla dessa tre komponenter för att uppnå ett bra resultat frångår god debattsed. Jag tycker att man skall ta med hela förslaget när man talar om vad folkpartiet sade.

Herr talman! Vi känner till folkpartiets inställning i den här frågan. Man vill ha 2,5 månaders utbildning och vill lägga ned ytterligare ett antal regementen. Annars blir det enligt folkpartiet inte balans i arméorganisationen. Vad jag redogjorde för var hur folkpartiet betedde sig i omröstningen i december förra året. Det gjorde att socialdemokraterna och vpk kom att stå bakom det majoriteten beslutade. Kerstin Ekman sade nu att det inte var ett bra men ett nödvändigt beslut. Jag kan inte förstå skillnaden. Om beslutet var nödvändigt måste det väl också vara bra. Vi ansåg att besluten fattades i fel ordning. Förändringen i arméstrukturen borde enligt vår mening göras först efter det försvarspolitiska beslutet nästa år. Det hade varit en riktig ordning. Om folkpartiet gör en annan bedömning är det förstås deras sak. Jag beklagar att vi står så långt ifrån varandra i denna fråga.

Herr talman! Det är inte så mycket att säga om den repliken. Vi intar förvisso olika ståndpunkter i vissa frågor. Jag hävdar att folkpartiet intog fel ståndpunkt i denna fråga.

Herr talman! Europa håller på att förändras; ett nytt Europa växer fram. I själva verket sker nu några av de mest genomgripande förändringar som vi har sett sedan andra världskriget. En lång rad politiska processer pågår samtidigt. Det är ingen slump att de kommer nu. Bakom ligger naturligtvis flera samverkande och långsiktiga förändringar av ekonomi och samhällsstruktur som nu får genomslag. En viktig faktor är att det har vuxit fram en europeisk identitet som tar sig uttryck i självständiga politiska strävanden. Det har skett både i Västoch Östeuropa. Man dras in i ett växande ekonomiskt, politiskt och kulturellt samspel — på både gott och ont. Vpk är som bekant motståndare till mycket av det som nu pågår inom EG samarbetets ram. Summan är att länderna blir mer beroende av varandra samtidigt som nya ekonomiska strukturer ställer krav på långtgående samordning. Det är som sagt en process som ger både positiva och negativa effekter. En negativ effekt är naturligtvis att möjligheterna till en oberoende nationell politik minskar. Kraven på samordning av valutapolitik och handel driver fram ett överstatligt samarbete. Vi får positiva effekter vad gäller möjligheterna att lösa miljöfrågor och att i många sammanhang skapa ett stabilare Europa. I den här dramatiska omvandlingsprocessen finns givetvis risker för att konflikter trappas upp och leder till krig. Etniska motsättningar och nationella frigörelsesträvanden kan leda till situationer där militärt våld används. Historien är fylld av exempel på detta. Vi måste naturligtvis fråga oss om det finns risker för att sådana konflikter trappas upp och leder till ett europeiskt storkrig. Vi måste ställa den frågan i relation till framgångar i pågående nedrustningsförhandlingar och deklarationer från skilda regeringar om att minska de militära klyftorna. Det här har inget att göra med något slags yrvaken fredsvilja hos de enskilda staterna eller hos aktörerna i politiken. Förklaringarna finns i objektiva faktorer. Låt oss säga att vi med marxsistisk analys kan påstå att dessa förändringar inte är tillfälligheter och att det finns goda chanser till att de blir bestående. Vi måste söka förklaringarna i produktionsförhållandena och oförmågan hos de olika ekonomierna att bära de nuvarande militärutgifterna. De olika länderna har varken kapacitet för eller intresse av att vända en aggression utåt.Det är en faktiskt minskande spänning mellan militärblocken. Det är någonting som vi också har konstaterat i försvarskommittén. Möjligheterna att skapa ett fredligare Europa har under detta sekel inte varit mer gynnsamma än i dag. Vi ser andra länders minskade rustningar som positiva, och vi måste naturligtvis fråga oss hur omvärlden skulle betrakta Sverige om vi minskade våra militära ansträngningar. Kan vi med någon grad av sannolikhet tro att man i omvärlden också skulle anse att det är positivt, liksom vi anser att det är positivt när andra gör detta? Alla länder i Europa har ett ansvar för att bidra till en fredlig utveckling. Det vi kan göra är att ta initiativ till samarbete, öppenhet och nedrustning. Sverige skall markera på ett sätt som inte kan missuppfattas. Vpk anser att ett medel att nå detta är att minska våra militära ansträngningar. Den första åtgärden är naturligtvis att granska vår budget. Om vi tittar på de olika partiernas anslagsäskanden kan vi se ett block av socialdemokrater, moderater, folkpartister och centerpartister som ligger väl samlade kring regeringens förslag. Moderaternas budgetförslag är att vi skall öka militärutgifterna med 0,9 96. Centern föreslår en ökning med 0,4 96, och folkpartiets förslag ligger i jämnhöjd med regeringens förslag. Det finns två partier i riksdagen som vill minska militärutgifterna. Det är vpk och miljöpartiet. Vad betyder regeringens förslag i reala termer? Ja, man kan naturligtvis med olika beräkningsmetoder hävda att det militära försvarets förmåga minskar även med regeringens budgetförslag. Jag är inte främmande för att det kan finnas objektiva skäl för en sådan tolkning. Ur min synpunkt är det naturligtvis en positiv utveckling. Det finns en kollega till Roine Carlsson i DDR, den nuvarande nedrustningsoch försvarsministern Rainer Eppelmann. Nedrustningsoch försvarsminister tycker jag är en passande benämning för det ämbete som Roine Carlsson bekläder. Ett syfte för vårt parti i den här debatten är naturligtvis att vara ett alternativ i svensk politik. Vi pläderar för ett aktivt nedrustningsarbete. Jag nämnde att det finns två partier som verkar för minskade anslag till det militära försvaret. Det är miljöpartiet och vpk. Vi har t.ex. en gemensam syn på JAS-projektet och dess roll i svenskt försvar och kanske framför allt, i varje fall ur min synpunkt, på svensk industripolitik. Miljöpartiets och vpks:s budgetförslag skiljer sig i det avseendet att miljöpartiet räknar med betydande vinster om man avbryter projektet omedelbart. Jag tror inte att det är så enkelt, men jag skulle gärna se konkreta exempel på hur man faktiskt skulle kunna spara inom det militära försvaret genom att lägga ned projektet. Jag tror att det blir vinster på lång sikt, men jag tror inte att vi kan se effekter i nästa års budget även om vi lägger ner projektet i morgon dag. En anledning till att moderater, centerpartister och folkpartister och rege ringen ligger så nära varandra är naturligtvis, vilket har påpekats flera gånger tidigare här i kväll, att vi befinner oss i slutet av en försvarsperiod. Det finns inte så mycket att spela med inom den ram som man har varit överens om tidigare. Försvarskommitténs arbete är naturligtvis mot den bakgrunden viktigt liksom att det där kommer att presenteras alternativ så att vi får ut frågan till en bredare politisk debatt än vad som hittills har varit fallet. Försvarsdebatten i Sverige har handlat om mycket, bl.a. om vilka utbildningsanstalter vi skall ha. Ingvar Karlssons i Bengtsfors anförande för en liten stund sedan var ett exempel på detta. När det gäller militära anslag och synen på personalen inom det militära försvaret intar de värnpliktiga en nyckelroll. I varje debatt om de värnpliktigas förmåner brukar man dra fram hur eländigt det var förr. Resp. debattör erinrar sig vad han själv hade när han gjorde sin grundutbildning och finner då att det var värre förr: De behöver minsann inte klaga i dag heller. Varje debattör finner också något lämpligt index som styrker ställningstagandet. Det tänker jag också göra. När jag gjorde min grundutbildning för ungefär 25 år sedan, eller i varje fall när jag slutade den, hade jag en dagersättning på 7 kr. Det räckte till två cigarettpaket, det räckte till två biobesök och det räckte väl till ett antal resor inom lokaltrafiken. Jag vet inte om riksdagsledamöterna vet vad ett biobesök kostar i dag, men 31 kr. räcker inte, det kan jag försäkra. Det finns kanske några rökare här som vet vad ett cigarettpaket kostar. I fjol var jag på besök på F13 i Norrköping. Där kostar en lokalresa med spårvagn från F13 till Norrköpings centrum 8 kr. Fram och tillbaka från förbandet till staden kostar resan alltså mer än halva dagpenningen. Går man tillbaka i ett sådant reseindex 25 år i tiden finner man att även där har det försämrats. Konsumtionsmönstret för den värnpliktige är naturligtvis inte det genomsnittliga som de svenska hushållen har. Jag hävdar att den reala situationen för den värnpliktige är sämre i dag än för 25 år sedan. Det är anledningen till att vi i vpk vill höja dagersättningen för värnpliktiga till 40 kr. Det är i sig otillräckligt, men det är viktigt att man visar vilken väg man vill gå framöver. När det gäller det civila försvaret har vi i vpk föreslagit en ökning. Förslaget följer i princip de önskemål som ÖCB har haft. Jag tänker inte orda mer om detta annat än att säga att vi nu måste börja ta på allvar det sårbarhetsproblem som finns i Sverige. En möjlighet att visa det med pengar är att inrätta en s.k. BIS-fond, och vi har också föreslagit att en sådan inrättas. Tidigare i debatten har också berörts frågan om miloindelningen och att Kopparbergs län skulle inordnas i nedre Norrlands civiloch militärområde. Som Ingvar Karlsson i Bengtsfors mycket riktigt påpekade har den här frågan dragits ett varv tidigare. Ståndpunkterna är väl kända och argumenten likaså. Vad jag inte förstår är hur man kan hålla fast vid att Kopparbergs län bör fortsatt tillhöra det nuvarande militärområdet om man sakligt granskar de argument som har förts fram. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där vpk finns med.

Herr talman! Jag tillåter mig ett par synpunkter på Jan Jennehags inlägg. Jan Jennehag ställde frågan hur omvärlden skulle reagera om Sverige rent av förstärker sina försvarskostnader. Jag vill då vända mig till Jan Jennehag och fråga: Kan Jennehag beskriva hur omvärlden har reagerat på de faktiska minskningar av den svenska försvarskraften som har ägt rum under en 25 årsperiod? All kunskap, Jan Jennehag, gör gällande att både till kvantitet och till kvalitet har omvärldens försvar förstärkts under den tiden, medan vårt försvar mätt i procentandelar av BNP har minskat med en tredjedel. Enligt ÖB:s mening har det i försvarskraft halverats. Beskriv gärna, Jan Jennehag, hur omvärldens reaktion har varit, även om jag nu har föregripit det med min beskrivning. Jag vill gärna säga något om den totala avsaknaden av logik i resonemanget om minskade försvarskostnader och ökade värnpliktskostnader. Det finns en mycket elegant uppställning om hur oförändrad ekonomi — låt vara inte ens sänkt ekonomi — fungerar inom försvarsmakten vad det gäller möjligheterna att anskaffa materiel och att göra något utbildningsmässigt. Den logiken finns illustrerad. Även om vi inte har den illustrerad här nu, Jan Jennehag, fungerar det så att efter några år blir de sektorer som står för materielanskaffning och utbildning i förhållande till personaloch värnpliktskostnader så utomordentligt små att vi till slut bara har våra värnpliktiga utan att kunna bedriva utbildning. Det är logiken i vad Jan Jennehag har beskrivit här. Jag emotser gärna en kommentar om hur det skall sluta efter några år med den lysande logik som har illustrerats.
Herr talman! Först och främst utvecklingen i Europa och hur andra länder ser på förändringar i våra försvarsanslag och våra ansträngningar inom det militära försvaret. Vi måste naturligtvis titta på den utveckling vi kan dra slutsatser av för framtiden. Det har hänt saker nu, och det är omvälvningar som har skett. Vi måste naturligtvis vända oss till de folkliga krafter i resp. land som önskar en fredlig utveckling. Det är naturligtvis inte förvånande att militärer i olika länder söker de argument som behövs för att bevaka positionerna, vidga sina områden och helt enkelt hävda deras existens. Det är inget konstigt med det. Jag tycker att vi skall ha ett något mindre militärt försvar än vad vi har i dag. Men om vi nu har ett militärt försvar i dag, innebär det inte att vi skall låta de värnpliktiga få se en försämring av sina villkor. Då får det naturligtvis bli en diskussion om vad de värnpliktiga rimligtvis skall ha och vad vi kan anslå i resurser för de materiella villkoren i övrigt för försvaret. Det är en rangordningsdiskussion som naturligtvis kan vara besvärlig. Men det är inget logiskt konstigt i att hävda att man tycker att de värnpliktiga bör ha en höjd dagersättning, som vi i vpk föreslår.

Herr talman! Jo, Jan Jennehag, det var fråga om Sveriges normbildande förmåga att gå i täten vid neddragningar av försvaret. Vilka effekter har de haft på omvärlden under de senaste 25 åren? Det var min fråga. Den kvarstår obesvarad. Om det inte är något logiskt fel med att minska försvarets pengar och öka kostnaderna för personalen — de ökar med viss automatik — får det i alla fall effekten att vi efter en följd av år inte har materiel att arbeta med, vi har inte något att bedriva utbildningsverksamhet med. Vi får en värnpliktskår närmast för sin egen skull med den typ av politik som Jan Jennehag bedriver. Det var den jag pekade på.
Herr talman! Arne Andersson i Ljung säger att vi har halverat vårt militära försvar under de senaste 25 åren. Okej, låt oss säga att så är fallet. Det jag sade var att i Europa pågår nu en process som helt klart visar att de militära ansträngningarna i land efter land minskar. Jag ser ingen motsättning mellan den långsiktiga utveckling som Sverige har haft och denna utveckling. När det gäller de värnpliktiga kommer vi naturligtvis inte längre. Jag menar att de värnpliktigas ansträngningar och deras plats i det militära försvaret är värt mer än vad Arne Andersson tycker.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer som miljöpartiet står bakom samt till reservationerna 2, 4, 31 och 37. Försvarsfrågan är en viktig fråga för alla länder. Medborgarna måste kunna räkna med att deras identitet och liv skall kunna försvaras mot de krafter som vill ta detta ifrån dem. Ett försvar är aldrig starkare än dess svagaste länk. Därav följer att totalförsvaret måste vara så väl balanserat att det kan klara de hot som landet kan utsättas för. Hur ett väl balanserat totalförsvar skall se ut beror på de hotbilder som är realistiska. På senare år har vi börjat uppmärksamma att vi har fler hot än de rent militära och ekonomiska. Det nya hotet är de förestående ekologiska kollapserna i vårt närområde. När jag säger förestående så innebär det att jag för tillfället är mycket pessimistisk när det gäller möjligheterna att hejda den accelererande miljöförstöringen. Det är dessutom mycket som talar för att vi kommer att drabbas av en kärnkraftskatastrof i Sverige eller i något näraliggande europeiskt land. Vad sådana katastrofer innebär har vi åskådningsbevis för i våra grannländer. De nya hoten gör att uppgiften att planera och bemanna ett totalförsvar har blivit utomordentligt komplicerad. Det var enklare på den gamla tiden när det fanns stabila politiska block och när det gick lätt att finna beväpnade busar. Under det senaste året har vi upplevt dramatiska och glädjande politiska förändringar i vårt närområde. Decennier av kommunistiskt förtryck har släppt, och folken i Östeuropa kan börja hoppas på en framtid som de själva kan få bestämma över. Nedrustningsförhandlingarna i Wien och Genéve går bra, och stora reduktioner av de konventionella styrkorna i Europas centrala delar kommer att genomföras. Warszawapakten har förändrats och verkar nu i praktiken upplöst under trycket av den pågående utvecklingen. Kärnvapenmissiler har skrotats. Minskningar av de marina styrkorna återstår dock. Risken för ett stort krig i Europa måste bedömas som mycket liten, och riskerna minskar. Att få i gång förhandlingar om en marin nedrustning i vårt närområde måste vara en viktig svensk uppgift för att bidra till ökad avspänning. Däremot kan vi inte utesluta konvulsioner inom resterna av det sovjetiska imperiet. Etniska stridigheter kan komma att prägla situationen det närmaste decenniet. Vi kan inte heller bortse från riskerna för etniska konflikter i Västeuropa om EG utvecklas till det som det nu planeras bli. Människor kommer att reagera på den maktlöshet i materiellt och miljöförstörande överflöd som är EG:s mål. Dessa konflikter kan rimligen inte utlösa några storkrig. För de militärindustriella komplexen över hela världen måste utvecklingen mot fred och avrustning vara oroande. Det man har byggt sin verksamhet och sina förmögenheter på håller på att raseras. Vi har all anledning att se till att dessa starka maktintressen inte får påverka eller avgöra den politiska utvecklingen. Sverige står inför nya försvarsbeslut. Regeringen har föregripit dessa genom att planera för en stor order på JAS-planet, som vi ännu inte har sett flyga som det skall. Det drastiskt förändrade läget i Östeuropa och de pågående nedrustningarna måste komma att prägla de svenska rustningsbesluten. Minskade svenska rustningar och omstruktureringar inom försvaret skulle innebära viktiga personliga och ekonomiska tillskott i kampen mot miljöförstöringen och en stor flexibilitet att kunna möta framtida hot utöver de ekologiska. Detta är anledningen till att vi i miljöpartiet de gröna kräver att det startas två parallellt arbetande utredningar för att kunna bedöma hotbilden. Utan fullgoda underlag har vi utomordentligt svårt att fatta de kloka beslut som långsiktiga försvarsbeslut fordrar. I den försvarsmodell som miljöpartiet förespråkar anpassas försvarets grundorganisation och utbildning till en verklighet där den traditionella militära hotbilden blir allt mindre och hotbilden med miljökatastrofer och olyckor orsakade av ett sårbart samhälle allt större. En av grundpelarna i det svenska försvaret är den allmänna värnplikten, det är de flesta överens om. Alla talar i varje fall varmt om den. Ur demokratisk synpunkt är det mycket viktigt att vårt försvar har en fortsatt folklig förankring. Det är därför oroväckande när krigsmakten specialiseras och koncentreras. Konflikten mellan värnpliktsmodellen och krigsmaktens dyra teknologi har blivit allt tydligare. Kanske är det så att JAS-projektet kommer att bli så dyrt att vi inte har råd att behålla den allmänna värnplikten, utan att vi mot vår vilja drivs mot en yrkesarmé. Att det i dag är svårt att hitta meningsfulla arbetsuppgifter för värnpliktiga inom krigsmakten är inget argument för att skära ner utbildningstiden eller minska och eventuellt avskaffa den allmänna värnplikten. Tvärtom finns ett stort behov av unga människors engagemang inom civilt försvar, inom vård och omsorg och inom naturoch miljövård — arbetsupp gifter för att värna våra livsbetingelser och möta andra hotbilder än de rent militära. För ett långsiktigt demokratiskt samhällsbygge är det oerhört viktigt att medborgarna har gemensamma arbetsuppgifter och ett gemensamt ansvar för det arbete som måste utföras och det värn som bidrar till att skapa ett tryggare samhälle. Vi vill därför ersätta den nuvarande värnplikten med en allmän värntjänst som skall gälla både för män och kvinnor. En allmän värntjänst anser vi vara den kanske viktigaste av försvarsreformer. Den efterföljande mer verksamhetsinriktade utbildningen kunde ske inom en rad viktiga områden, exempelvis fältarbeten för att restaurera och nyanlägga våtmarker, vård av barn, militär jägartjänst, hemskydd, skydd av sårbara anläggningar, provtagning och analysarbete i miljövården. Vapenfri tjänst skall kunna väljas utan särskild prövning, men värntjänstmyndigheten skall ansvara för att rekryteringen till den militära delen består av ett tvärsnitt av svenska folket. De värntjänstutbildade skall vara organiserade enligt gängse militärt mönster i förband och med kort varsel kunna mobiliseras till sina förplanerade mob-platser. En allmän värntjänst har många fördelar: — Den ger civilförsvar och befolkningsskydd en radikal förstärkning. — Den ger personella resurser att möta hela hotbilden. — Den avlastar pressad personal inom vårdsektorn. — Den ger den militära beredskapen den personal den behöver. — Den bevarar militärmaktens folkliga förankring. — Den ger ökade möjligheter till internationellt bistånd. - Den motverkar den psykologiska hotbilden genom att stärka samhörighetskänslan i vårt samhälle. Naturligtvis kommer denna organisation att kosta pengar, men vi anser att det är en mycket viktig investering för framtiden. Ur kostnadssynpunkt borde vi också bättre ta vara på den arméorganisation som finns. Därför har vi bl.a. ansett det nödvändigt att behålla våra landskapsregementen och ge dem utökade uppgifter. Möjligen bör även landskapsregementena ha det övergripande ansvaret för värntjänstutbildningen i samarbete med landsting och kommuner. Miljöpartiet de gröna anser att det brådskar med införandet av allmän värntjänst — för demokratins, miljöns och totalförsvarets skull. Obalansen mellan stad och land, som är besvärande redan i fredstid, kan komma att accentueras i händelse av krig och avspärrning och motiverar att det av rent försvarspolitiska skäl skapas en fond för landsbygdsutveckling. Miljöpartiet de gröna har den uppfattningen att vi mot bakgrund av de nedrustningar och omställningar som nu pågår i Europa måste begränsa våra utgifter för försvaret. Detta sker genom vad vi vill kalla en omrustning, som innebär att vi har beredskap att gå upp i militär försvarskraft om de militära omvärldshoten skulle öka. Vi tror inte att vi skall satsa så hårt på specialiserat, sårbart högteknologiskt försvar. De stora besparingar som vi anser att vi kan göra ligger i att avveckla JAS projektet. Däremot vill vi stärka det civila försvaret och räddningstjänsten, vilket ligger helt i linje med de miljöpartistiska tankarna om allmän värntjänst. I anslutning till de tidigare redovisade målen för miljöpartiet de grönas försvarssyn menar vi att besluten att lägga ner regementena I3, I11, I17 och T4 måste omprövas och ändras. Eftersom de värnpliktigas ekonomi har försämrats vill vi stödja vpk:s förslag att höja dagsersättningen. Vi stödjer därmed reservation 31. Vårt handlande måste styras av ekologiska hänsyn. Därför skall så stor del som möjligt av värnpliktsresorna ske med järnväg. JAS-projektet är ett olyckligt industriprojekt, där man medvetet närmar sig gränsen för vad människor och maskiner tillsammans kan prestera. Vi har sedan en tid sett hur denna tänjning av människans gränser leder till olyckor. JAS-haveriet, Tjernobyl, Exxon Valdez osv. visar på denna nya aspekt. Denna strävan till att maximalt anstränga relationen människa —maskin leder till en enorm teknisk komplexitet, och därmed kraftigt stigande och nästan okontrollerbara kostnader. De stigande kostnaderna innebär att vi i praktiken kommer att få en obalans i vårt totalförsvar. Som jag tidigare har sagt är ett försvar inte starkare än dess svagaste länk. JAS-planet, som av Jan Nygren i försvarsdepartementet liknades vid en fladdermus vid den utfrågning som vi hade härförleden om JAS, är en svag länk i vårt totalförsvar i och med dess utomordentliga sprödhet i funktionen. JAS-planet medför en ytterligare försvagning, när det nu äter ut de andra vapenslagens möjligheter att fungera. JAS blir därmed en dubbelt svag länk i det svenska försvaret. JAS-planet blir och är därmed en olycka för det svenska totalförsvaret och för möjligheten att klara de hot som vi står inför. Därför bör projektet avbrytas. Det är på något sätt något näpet över krigsoch krisplaneringen i vårt land, när man kan besluta att en krisoch krigsperiod inte skall få överstiga ett år. De flesta människor häpnar inför denna naivitet och detta önsketänkande, som i praktiken innebär att vi här har fattat beslut om framtida krigs och krisers tidsmässiga längd. Vi lever i ett land som en gång deltog i det 30-åriga kriget. Är det månne så att jag, som nu är 55 år, är en av de få som har läst historieboken om Gustav Adolf och Torstensson och Richelieu? Jag hyser stark sympati för reservation 37, som jag avser att stödja. Om vi inte har större realism i planeringen, blir planeringen försvarets svagaste länk, och det var väl inte så det var tänkt. Ibland har jag den uppfattningen att de som planerar tror på den ”eviga freden”. Det är en sympatisk tanke, som jag gärna helhjärtat arbetar för, men att förhandsplanera för detta lyckorike i miljöförstörelsens tidevarv är överdrivet optimistiskt. Realismen fordrar att vi tar klara beredskapshänsyn i samhällsplaneringen, och där kommer frågor som decentralisering av energiförsörjning, lokal produktion för lokal konsumtion, jordbruksoch livsmedelspolitiken och mycket mera in i bilden som en naturlig del av ett fungerande ekologiskt rimligt totalförsvar.

Herr talman! Vi socialdemokrater har delat upp det så, att jag skall tala om planering för och anslag till det militära försvaret och Sven Lundberg kommer att tala om det civila försvaret. Många av de tidigare talarna har anfört att utskottets förutsättningar för behandling av propositionen kanske är något begränsade. Vi har dock vissa fakta, som vi inte kommer ifrån: — Det är endast ett år kvar av den nuvarande försvarsbeslutsperioden. — Den nu arbetande försvarsutredningen skall beredas handlingsfrihet inför sitt slutbetänkande. —- Den säkerhetspolitiska bedömningen bör ske i samband med nästa försvarsbeslut. Handlingsfriheten inför 1991 års försvarsbeslut innebär självfallet inte att allt förändringsoch förnyelsearbete inom försvaret därmed har skjutits på framtiden. Det ingår i en omfattande översyn av personalplanering och omorganisation av staber m.m. Det är viktigt att det arbetet ständigt pågår. Försvaret är en del av den offentliga sektorn och omfattas i och med det av samma besparingskrav som andra delar av den. Rampåslag ansågs vara nödvändiga för budgetåren 1989 91 framför allt för repetitionsutbildning och för beställningar inom svensk försvarsindustri. När det gäller repetitionsutbildningen har utskottet tidigare framhållit att den är en viktig faktor för vår säkerhet och beredskap. Den är dessutom mycket viktig för att behålla planeringen och den fortsatta kunskapen inom de olika förbanden. Det är också viktigt att repetitionsutbildningen inte fungerar som en typ av ekonomiskt dragspel, och därför har utskottet mycket noga följt den. När det gäller arméstridskrafter anför överbefälhavaren att det finns vissa brister främst i samövningar av högre förband, mobiliseringsberedskap och uthållighet. Därför prioriterar överbefälhavaren under 1990/91 sådan verksamhet som vidmakthåller och förstärker krigsdugligheten vid de viktigaste förbanden. Samtidigt framhålls vikten av handlingsfrihet. Ett antal motioner har kommit in där man vill göra det möjligt att beställa viss krigsmateriel i framför allt Karlskoga. FMV har fått i uppdrag att tidigarelägga anskaffning av viss ammunition och artilleripjäser typ haubits 77B. Dessa avses att i första hand ersätta haubits modell 39. I och med detta anser utskottet att motionerna Fö205 från moderaterna och Fö603 från socialdemokraterna i dessa avseenden är tillgodosedda. Ett flertal motioner rörande arméstridskrafterna och grundorganisationen har behandlats. Flera av de ti digare talarna har också tagit upp detta. Jag har ingen anledning att ytterligare förstärka den diskussionen. Vi var överens, flera av partierna i utskottet, när det gäller detta, och jag tror också att det är mycket viktigt att vi håller fast vid den grunddiskussion som vi hade då. Försvarskommittén FK88 har i uppdrag att behandla och göra en helhetsbedömning av uppgifter, organisation och inriktning på materielanskaffning, och därför har vi inte diskuterat någon ytterligare åtgärd från utskottet. När det gäller marinstridskrafterna framhåller försvarsministern även där att det är viktigt med handlingsfriheten. Vi har ändå sagt att vissa åtgärder för att t.ex. livstidsförlänga två ubåtar av typ Sjöormen bör vidtagas och även att ubåtsskyddet skall förstärkas successivt. Den marina grundorganisationen utreds för närvarande av överbefälhavaren för ett ställningstagande nästa år. Motionerna i dessa stycken avstyrks. Avsnittet om flygstridskrafterna har samma inriktning som de andra, nämligen handlingsfrihet. De begränsningar som överbefälhavaren har redovisat i uthålligheten har naturligtvis flera orsaker, bl.a. personella vakanser. Utskottet har haft en särskild JAS-utfrågning som redovisas i betänkandet. Det är intressanta synpunkter som kommer från bl.a. miljöpartiet. Man säger att JAS-projektet i sig är onödigt, och att om man skulle lägga ner det, så skulle man kunna frigöra krafter för andra delar inom försvaret. Detta är kanske inte en så särdeles klok sak att säga, när vi vet att kostnaderna även där är uppbundna under lång tid. Jag har ingen ytterligare anledning att gå in på JAS-frågan. Det finns en mycket bra redovisning från utfrågningen i betänkandet. Utskottet har även tidigare behandlat personalfrågorna och då understrukit betydelsen av en god och genomtänkt personalpolitik. Självfallet är det viktigt att en så stor arbetsplats har en god personalpolitik. Diskussioner kring personalpolitiken har förekommit av och till. Det är framför allt resonemang kring de bekymmer som uppstår med att flytta runt i landet för att fullgöra sin tjänstgöring vid olika förband. Detta har försvårat rekryteringen. Det är självfallet så att om man har ett land som vårt, av den storleken och med det utseendet, och om man har krav på att vårt yrkesbefäl skall ha goda kunskaper så innebär det bekymmer, speciellt när det gäller flyttningar av familjer. Men jag tycker att ÖB har gjort goda ansträngningar för att lösa detta. Vi noterar nu att alla försvarsområden har öppnats för kvinnor. Försvarsministern har särskilt intresserat sig för hur kvinnorna klarar av sin tjänstgöring i försvaret. Man har haft en sammandragning av de kvinnliga yrkesbefälen, och vad jag förstår så går man vidare med dessa utredningar. Vi ställer oss bakom det som försvarsministern anfört om anställd personal. Det pågår försök med förkortad värnpliktsutbildning, och vi har också behandlat förstegsutbildningen och anståndsreglerna därvid. I utskottet utgår vi ifrån att regeringen efter utvärderingen av både den förkortade värnpliktsutbildningen och de andra momenten återkommer med en redovisning till riksdagen. Vi har inte heller någon erinran mot förbättringar av värnpliktsförmånerna och att dessa skall behålla sin andel av den militära utgiftsramen. Kerstin Ekman tog bl.a. upp försäkringsskyddet, och det är väl ändå så att det har skett förbättringar i detta. Det har ju lagts fram en utredning som har visat hur man skulle kunna förbättra en hel del av försäkringsskyddet. Det är ju så att skyddsbehovet är detsamma oavsett vilket regelverk man lyder under. Det är bl.a. därför som utskottet har gjort den här beskrivningen av efterlevandeskyddet osv. Direktrekryteringen av värnpliktiga till civilförsvaret togs även upp. Den frågan kommer att behandlas ytterligare av försvarskommittén efter det att räddningsverket har redovisat sitt uppdrag. Det finns många saker som man kan ta upp och diskutera i ett sådant här betänkande, men med tanke på det jag tidigare sade vill jag bara nu tillstyrka hemställan i betänkandet i de delar som avser totalbild och militärt försvar och yrka avslag på reservationen under denna del. Utskottet har inga erinringar mot den avvaktande hållning som försvarskommittén har presenterat i början på året när det gäller den säkerhetspolitiska bedömningen i våra närområden. Man kan dock poängtera att utvecklingen har skett mycket snabbt. Förändringar i våra närområden inger kanske många en viss rädsla för vad som kommer att ske. Det är kanske så att Sverige har blivit avsevärt sårbarare framför allt inom handel, ekonomi och kommunikation än för militär maktutövning under de senaste tio åren. Utvecklingen i Baltikum de senaste veckorna visar att stormakterna kan vara mer restriktiva med att använda militären som maktmedel, men mer benägna att försöka nå politiska mål med icke militära maktmedel. De förändringar som aviserats inom stormakterna när det gäller nedrustning av militär materiel och personal innebär troligen inte att den militärteknologiska utvecklingen samtidigt avstannar. Planeringen för Sveriges totalförsvar kräver både långsiktighet och stabilitet inte minst för att ge korrekta signaler till omvärlden. Vi vet att försvarskommittén även i detta avseende noggrant kommer att följa utvecklingen, och dess ställningstagande kommer senare att ligga till grund för 1991 års beslut.

Herr talman! Det är inte möjligt att ha någon i hög grad avvikande mening gentemot de synpunkter som Iréne Vestlund har fört fram. Det skulle dock vara intressant att få en ytterligare precisering på en enda punkt. Det gäller vad Iréne Vestlund nämner om regeringens materielbeställningar. Låt vara att det kom sent och att man tyckte att det var i söligaste laget, men när det väl kom hälsades det ju med tillfredsställelse att det hade skett. Hur blir det, Iréne Vestlund, med finansieringen av dessa saker? Eftersom några extra pengar inte har anvisats och vi är inne på sista året i en försvarsbeslutsperiod, har jag svårt att se att det finns något utrymme för att hantera detta inom mer normala ramar. Följaktligen drar jag — det var detta jag ville ha bekräftat — den låt vara något djärva slutsatsen att även regeringen ställer förväntningar på den arbetande försvarskommittén inom ramar som är vidare än nu gällande. Sedan kan man tycka illa om att de redan börjar intecknas med gamla brister. Ställer regeringen dessa förväntningar på försvarskommitténs arbete beträffande ramlyft?
Herr talman! Ja, Arne Andersson, vilka förväntningar regeringen har att ställa på försvarskommittén och på riksdagen kan jag inte uttala mig om, eftersom man inte har talat om det för mig. Helt säkert är dock att även detta — när det gäller tidigareläggningar — inte är någon ovanlig metodik inom försvaret. Vi har också mycket långsiktiga beställningar inne. Den finansieringsplan som kan finnas för detta är väl i så fall något som jag inte i sak helt kan redovisa här.

Herr talman! För två månader sedan publicerades en rapport i USA av Gordon McCormick om sovjetiska ubåtsoperationer i svenska farvatten. Rapporten är inte till alla delar korrekt. Bl.a. har författaren den uppfattningen att den svenska regeringen varit tveksam till att ge våra ubåtsjaktsförband eldtillstånd med sänkande av vapen vid ubåtsintrång. Den tveksamheten har väl i varje fall genom åren minskat kraftigt. Det visades ju bl.a. i den s.k. Hävringe-incidenten för ett par år sedan, där insatser från minjaktsfartyg med Elmagranater, för att tvinga upp den kränkande ubåten till ytan, följdes av ett sjunkbombsanfall från patrullbåtar. Sjunkbomber är vapen med dålig precision. Trots detta kunde de teoretiskt ha sänkt ubåten. Nu åstadkom de säkert en betydande chockverkan. McCormick-rapporten är emellertid nyttig läsning. Den innehåller en god beskrivning av de svenska försöken att påverka sovjetiska makthavare att upphöra med operationerna, delvis i förhoppningen att de mer var ett uttryck för de militära stabernas expansionsplaner än en medveten politisk handling sanktionerad av den politiska ledningen. Vi har själva blivit luttrade genom åren. Dock är vi nu helt medvetna om att ubåtsintrången är en del i en operativ planering som speglar Nordens ökade strategiska betydelse samt att intrången är sanktionerade uppifrån. Vi är också medvetna om den ökade risken för Sverige att bli indraget i en konflikt mellan öst och väst i ett tidigt skede. Ubåtsintrången mot vårt land tyder också på ett intresse av att tidigt kunna slå ut vitala delar av vårt försvar och att försämra våra mobiliseringsmöjligheter. Detta intresse har varit och är tydligen så starkt att den politiska risken av upptäckt är värd att ta. På annat sätt kan man inte tolka uppträdandet. Det som kan förvåna är att detta gäller trots den snabba utvecklingen mot ökad frihet och självständighet i Östeuropa och trots att man på nedrustningsområdet har gjort vissa framsteg. Vårt land kan självfallet aldrig acceptera dessa intrång. Det måste vara en åtgärd av högsta prioritet att förstärka vårt ubåtsskydd på ett sådant sätt att kränkningarna upphör. Vi har kommit en bit på väg. Det är ändå en läxa, som bör tas till vara i försvarspolitiska sammanhang, att det tar en tioårsperiod att återställa förlorad försvarskraft på ett område. Beslutet att dra ner ubåtsjaktskapaciteten till en bottennivå fattades av en socialdemokratisk regering 1972. Den fulla effekten av detta olyckliga beslut inföll tio år senare när Hårsfjärden-incidenten inträffade och ubåtar från Sovjetunionen tyckte sig ha fritt fram. 1982 började det mödosamma återuppbyggnadsarbetet av vår ubåtsjakts kapacitet. Om ett par år, tio år efter 1982, kan vi mönstra en ubåtsjaktstyrka med god förmåga. Det känns i sammanhanget naturligt att från politiskt håll uttrycka stor beundran inför de uppoffrande insatser som utförts av personalen i samband med alla ubåtsoperationer. Målet måste vara inställt på att man skall skapa minst två sådana styrkor. Detta är uttryckt i reservation 30 som innehåller anslag om 220 milj.kr. till ubåtsjaktfartyg och till inköp av en flygburen radar för ubåtsjakt. För ett antal månader sedan hade vi i kammaren en lång debatt om nedläggningen av I3, I11 och I17. Vi hävdade då att det hade varit rimligt att låta arméns, i och för sig nödvändiga, omstrukturering bli ett resultat av försvarskommitténs förslag i slutet på detta år. Det hade varit ett logiskt beslut. Arne Andersson har varit inne på det här tidigare. Det kanske inte finns någon större anledning att ytterligare kommentera det. Vi tycker ändå att det är logiskt att yrka på en ändring av nedläggningsbeslutet, eftersom det inte har fått någon praktisk effekt. Detta framförs i reservation nr 26. Vi vet att allvarliga brister finns i armén, bl.a. på utrustningssidan. Genom anslagsökningar för ammunition och för renovering av haubits 39F vill vi råda bot på en del av problemen. Beställningen av haubits 77 är i och för sig välkommen, vilket emellertid inte hindrar att ytterligare medel behövs. Ökningen av anslaget uppgår till 150 miljoner och framgår av reservationerna 7 och 16. Vikten av att kunna göra repetitionsövningar fullt ut har vi understrukit genom förslag om anslagshöjningar till armén och marinen om sammanlagt 50 milj.kr. Varje gång det sker förskjutningar av planerade repetitionsövningar uppstår en försvagning av försvarets möjligheter att verka med full kraft efter en mobilisering. Repetitionsövningarna får inte vara en budgetregulator. Det håller jag med Iréne Vestlund om. Det har tyvärr blivit så. ÖB har tvingats agera på detta sätt. Vi har också föreslagit att de merkostnader som blir följden av arméns omstrukturering skall täckas med 75 milj.kr., så att den löpande förbandsverksamheten inte drabbas. När det gäller det område som överstyrelsen för civil beredskap svarar för har vi ställt oss bakom de förslag till omdisponeringar som ÖCB fört fram. Det beror på att vi litar på ÖCB:s förmåga att göra kloka prioriteringar inom sitt eget område. Sårbarheten på livsmedelsområdet finns det väl all anledning att återkomma till när den framtida jordbrukspolitiken är fastlagd om drygt en månad. Om vi går in för en självförsörjningsgrad på 100 26 under fredstid, innebär det med all sannolikhet ökade krav på lagring av insatsvaror för jordbruket för att upprätthålla en rimlig säkerhet för tryggad försörjning under kris och krig. Det finns dock, som sagt, anledning att återkomma till det. Utskottets betänkande innehåller, som nämnts tidigare i debatten, ett utförligt referat av utskottets utfrågning om projektet JAS 39 Gripen. Jag tycker att det med stor tydlighet framgår att detta projekt är bra för försvaret men också att det ger mycket betydande tekniska spin-off-effekter, som kommer att vara ovärderliga för svensk industri i en hårdnande konkurrens. Jag tycker att det är viktigt att framhålla att av projektets totala kostnad kan säkerligen åtskilliga miljarder ses som en investering i framtidens teknik. Men jag tycker ändå att det finns anledning att varna för vad som blir effekten av låga försvarsramar. Då kan ett projekt av denna karaktär allvarligt äventyra balansen i vårt totala försvar genom att slå ut andra viktiga system ekonomiskt, och det får inte ske. Med det anförda yrkar jag bifall till alla de reservationer som vi moderater står bakom och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Om ett år är vi väl inne i slutskedet av utskottsarbetet inför nästa försvarsbeslut. Alla är vi medvetna om att det är rätt stora avgöranden och ganska många frågor som vi måste ta ställning till. Flera av dem hänger naturligtvis ihop med utvecklingen i vår omvärld. Jag kan genom att läsa partiernas motioner konstatera att alla de stora partierna har givit upp och minskat ambitionerna i förhållande till dem som man hade 1987. Man kräver färre enheter och begär inte samma förstärkningar som då. Från folkpartiets sida har vi varit litet mindre benägna än andra att retirera på det sättet, inte därför att vi tycker att det är fel att säga att försvarsbehovet är mindre än vad man kunde tro 1987, utan framför allt därför att den omprövningen bör göras i samband med försvarsbeslutet. Men det är också viktigt att säga att en del av de förstärkningar som vi ville ha 1987 egentligen inte var beroende av om försvaret totalt sett får större resurser. De förstärkningarna var i stället på vissa områden alldeles nödvändiga därför att vi har stora obalanser i totalförsvaret i dess helhet. Det är orimligt att krigssjukvården är så svag, och det är nödvändigt att förstärka den. Det är också absolut nödvändigt att förstärka tillgången på ammunition. Vi har därför inte haft några invändningar när regeringen nyligen beslutat att göra rätt omfattande extrabeställningar. Även om man skulle ha låga ramar, är det rimligt att det för de vapen som vi har också finns ammunition. Dessa frågor om balans i försvaret är alltså viktiga, egentligen oavsett vilken ram man har. Det finns ett stort antal sådana här obalanser. En som ofta brukar nämnas gäller behovet av att ge våra soldater ett rimligt skydd. Det stora hotet mot soldater i krig kommer väsentligen från splitter, inte från direkt beskjutning med riktad eld. Det finns ett antal sådana obalanser som måste åtgärdas, oavsett om vi kan tillskjuta ytterligare stridskrafter av det ena eller det andra slaget. När man ser ut över världen kan man konstatera att den minskning av försvarskostnaderna som nu sker både i öst och i väst rimligen innebär att satsningen på forskning inte blir så avancerad. De tekniska genombrotten blir inte så omfattande och snabba. Det sker alltså något mycket positivt med den hotbild som vi kan se. Dels får man mindre styrkor, dels behöver man kanske inte ställa de extrema kvalitetskrav som vi kunde tro för några år sedan när rustningarna gick kraftigt uppåt. Detta leder till att vi när vi överväger ett projekt måste mycket noga undersöka om det går att livstidsförlänga materielen. När det gäller ett antal av de system som man har inom t.ex. marinen bör man först se efter, om man kan livstidsförlänga de befintliga innan man börjar fundera på att köpa nya. När det gäller armén har man redan tillämpat detta nästan in absurdum, men av andra skäl. Jag tror att det är viktigt att vi inför framtiden ser inte bara på förhandlingarna i Wien utan också på något som mycket nära berör oss, nämligen de flaskhalsar som kan finnas. Vad gäller basområdena innebär förändringarna i Polen och Östtyskland förmodligen att baserna inte kommer att ligga så nära oss. Om det sker förändringar beträffande överskeppningskapaciteten, så att den inte ökar utan kanske t.o.m. minskar, får det naturligtvis också direkt betydelse för oss. Det är viktigt att ganska noga analysera dessa frågor. Om kapaciteten i något sådant här avseende går ned i vårt närområde, är det väsentligt att vi kan anpassa vårt försvar, så att vi kan utnyttja motsidans flaskhalsar och upprätthålla vår styrka på de områden som det gäller. Det förekommer ganska litet av detta i debatten. Inga av dessa frågor finns med bland dem som formellt behandlas i Wienförhandlingarna. Där dryftas i stället specifika frågor inom Östersjöområdet. Herr talman! Några ord om ett par reservationer.

Jag vill också säga några ord om reservation 6. Varför är det väsentligt att Kopparbergs län inordnas i Nedre Norrlands civiloch militärområde? Ett viktigt skäl är att länet självt, både länsstyrelsen och Fo-befälhavaren, menar att Kopparberg bör höra till Nedre Norrland. Ett annat skäl är att Kopparbergs län är ett utpräglat skogslän och alltså har likheter med de län som finns i Nedre Norrlands civilområde. De erfarenheter som finns inom Nedre Norrlands civilområde kan på ett naturligt sätt tillgodogöras av Kopparbergs län. Om Kopparbergs län förs till Nedre Norrland, skulle man dessutom få fyra län i detta område och åtta i det nya Milo Mitt. Eftersom man normalt sett vill öva länsstyrelser en gång vart fjärde år, skulle man under sådana förhållanden få en årlig övning i Nedre Norrland och två i Milo Mitt. Det beslut som fattades i fjol innebär att man vart fjärde år måste har tre sådana övningar, och det är svårt att klara detta i Civo Mitt samtidigt som Nedre Norrland vart fjärde år över huvud taget inte skulle ha någon sådan övning. Det blir alltså en ojämn och olycklig arbetsbelastning. En annan väsentlig sak i detta sammanhang är att med den nya organisation som ÖB vill ha, där man skulle stoppa in de s.k. fördelningsstaberna redan i milot, blir det mycket konstigt att ha en Norrlandsbrigad i Falun som skall utbildas av en milostab med s.k. fördelningsstab i Strängnäs. Alla stödfunktionerna skulle finnas vid förband i Nedre Norrland, och kunskaperna skulle finnas inom milona där. Det blir ledningsmässigt ett mycket märkligt sätt att behandla Dalaregementet. Vi tycker att dessa skäl är starka och vi framför dem därför återigen, trots det beslut som riksdagen fattade i fjol. Herr talman! Kerstin Ekman nämnde hur angeläget det vore att försvaret hade ett incitament att göra sig av med mark som det inte behöver och kunde tillgodogöra sig vinsten härav i organisationen. I Danmark har man helt nyligen fått ett förslag från en parlamentarisk försvarskommitté, där detta är en mycket viktig fråga. Om man lämnar den stora flottbasen mitt inne i Köpenhamn frigörs pengar, som man kan investera på andra håll. Men detta skulle skapa ett incitament. Nu när försvaret i praktiken har sin mark gratis innebär det ingen ekonomisk fördel för det att lämna mark som det inte behöver. Sedan kan man naturligtvis säga att man tycker att politikerna ändå bör se över vissa saker. Men en myndighet skall kunna föreslå att den skall lämna ifrån sig ett markområde och försöka göra en uppskattning av hur mycket pengar man tror att man kan få för det. Det skulle alltså kunna godkännas politiskt. Men en princip skulle slås fast som går ut på att om en myndighet kan lämna mark får den behålla pengarna inom organisationen. Då skulle myndigheterna stimuleras. Samma förhållande finns i fråga om myndigheternas lokaler. De får anslag till lokaler oavsett hur stora de är. Men om de får en viss summa pengar för detta ändamål och om de sedan kan lämna ifrån sig en lokal så får de själva använda sig av denna besparing. De myndigheter som har övergått till detta system började på en gång granska vad de verkligen behöver. Men enligt det gamla systemet behöll myndigheterna de lokaler som de fått. Jag tror att detta är ett ganska enkelt system att genomföra, och det skulle kunna ge en hel del slantar. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom.

Herr talman! En god beredskap är avgörande för vårt lands försvarsförmåga och för vårt lands förmåga att klara såväl fredliga som militära kristillstånd. Från centerns sida ser vi det därför som angeläget att FK 88 ägnar stort intresse och stor uppmärksamhet åt de frågor som rör sårbarheten i det svenska samhället och de olika beredskapsinsatser som kan krävas i olika situationer. Det förändrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld ställer nya och kanske också annorlunda krav på vår beredskapsplanering än vad som tidigare har varit fallet. Kraven på en effektiv och också kanske mera flexibel beredskapsplanering är därför höga. Även om riskerna för en militär konflikt mellan stormakterna nu kan bedömas vara mindre än vad fallet har varit vid tidigare tillfällen, kvarstår dock risken för kriser och regionala konflikter i vår omvärld. Detta gäller också då givetvis för vårt eget närområde. Det svenska samhället är ett sårbart samhälle. Detta gäller i synnerhet vid både fredliga och militära kriser av olika slag. Befolkningskoncentrationen till ett fåtal storstadsområden och andra större centra ställer höga krav på en beredskap som kan garantera nödvändig försörjning av såväl olika varor som tjänster. Vi kan också konstatera att utvecklingen inom näringslivet går mot en allt högre grad av specialisering. Produktionen är beroende av kontinuerlig tillförsel av olika insatsvaror, vilka i många fall importeras till landet. Till detta måste vi också lägga det ökande beroende som finns inom informationstekniken, och då i synnerhet inom datasektorn. För att begränsa denna sårbarhet krävs det insatser inom olika områden. I befolkningstäta områden, men givetvis även i andra delar av vårt land, måste säkerheten byggas ut. Detta gäller inte minst insatser för att säkra tillgången på vatten och el. Men det gäller också åtgärder som leder till en säkrare varutillgång, inte minst när det gäller livsmedel och andra nödvändighetsvaror. Befolkningsskyddet kräver insatser, och detta gäller inte minst i storstadsområdena, där bristen på skyddsrum fortfarande är stor, vilken är angelägen att minska. Utlandsberoendet ställer nya och större krav. I dag utgår planeringen från att en i princip oförändrad produktion kan ske även i kristider. Detta förutsätter givetvis att importen av olika insatsvaror under denna tid kan ske på en nära nog oförändrad och hög nivå. Beredskapslagringen av insatsvaror till industrin, drivmedel och övriga viktiga förnödenheter för befolkningen är således nödvändig för att man skall ha en rimlig och anpassad framförhållning för en avspärrningssituation. En av de viktigaste faktorerna när det gäller att stärka det svenska totalförsvarets förmåga att skydda samhället och minska sårbarheten är onekligen människors kunskap om försvarets syfte och mål. De frivilliga försvarsorganisationerna spelar inte minst i detta sammanhang en angelägen och avgörande roll. Förutom att de på olika sätt bereder många människor möjlighet att utifrån sina olika förutsättningar och intressen delta i försvaret och försvarsarbetet är de också viktiga opinionsbildare och kunskapsförmedlare. Jag tror att vi alla sätter det största värde på deras arbete och olika insatser. Herr talman! Som jag här har påpekat, och som vi från centerns sida också i motioner visat, prioriterar vi i centern insatser för att minska sårbarheten och för att öka befolkningsskyddet. Med detta som bakgrund har vi föreslagit, i förhållande till regeringens förslag, höjda anslag vad gäller anslagsposten I3, skyddsrum m.m., med 93 milj.kr. och för anslagsposten K2, beredskapslagring och industriella åtgärder, en höjning med 50 milj.kr. Av dessa 50 milj.kr. vill vi fördela 28 milj.kr. för beredskapslagring av livsmedel och 22 milj.kr. för beredskapslagring av industrivaror. När det gäller att minska och söka eliminera olika faktorer för sårbarheten i det moderna samhälle som vi lever i har vi föreslagit olika åtgärder. Utskottets majoritet har dock inte i betänkandet haft samma syn på dessa frågor utan följer i huvudsak regeringens förslag och hänvisar till förestående långsiktiga totalförsvarsbeslut. När det gäller mom. 23 har vi från centern en annan mening än den som utskottets majoritet företräder. Vi har i en motion framfört att det inte är rimligt att de civila och de militära delarna av totalförsvaret har olika hantering av oförbrukade medel i samband med budgetårsskiften. Vi menar att den nuvarande ordningen inom det civila försvaret, där oförbrukade medel under rubriken förslagsanslag återlämnas, kan ge upphov till orationellt handlande. Detta kan bestå i t.ex. oplanerade och ofta oprioriterade inköp för att förbruka kvarvarande medel i slutet av ett budgetår. Inom den militära delen av försvaret är reglerna i detta hänseende bättre, eftersom oförbrukade medel, högst 3 96, kan tillgodoräknas i samband med fördelningen av s.k. prisregleringsmedel. Vi menar därför att lika regler för reservationer m.m. bör gälla inom såväl den civila som den militära delen av det svenska försvaret. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 11, 12, 38 och 44, och i övrigt till de reservationer där centerns finns med.

Herr talman! Jag skall ta upp den civila delen av totalförsvaret, och i synnerhet sårbarhetsaspekterna, vilka det redan har talats en del om. Ett viktigt och centralt område i den civila delen av totalförsvaret är naturligtvis frågan om hur vi skall minska samhällets sårbarhet vid kriser och vid ett krigsförlopp.Det moderna och tekniskt utvecklade samhället har ju på många sätt blivit mer sårbart vid kriser och vid krigstillstånd än tidigare. För att så långt som möjligt eliminera samhällets sårbarhet är det viktigt att beredskapsaspekterna på ett tidigt stadium förs in i samhällsplaneringen. Det torde alla vara ense om. Genom att redan i början av beslutsoch planeringsprocessen väga in beredskapshänsynen kan man hålla kostnaderna för beredskapsåtgärder på en betydligt lägre nivå än om kompletterande åtgärder sätts in i efterhand. En sådan tidig beredskapsplanering kan dessutom bidra till en ökad fredstida effektivitet och funktionssäkerhet. Den civila beredskapen bör därför, av flera skäl, bli till en naturlig del i samhällsplaneringen. De här aspekterna på sårbarheten i det civila samhället har tagits upp i ett par av reservationerna som är fogade till utskottets betänkande. I reservation 38 av centerpartiet och miljöpartiet anförs det att man vid planeringen av de olika delar som ingår i det civila totalförsvaret måste eftersträva en ökad säkerhet i samhället samt att samhällsplaneringen bör inriktas på att minska sårbarheten i det civila samhället. Utskottet delar reservanternas grundsyn om vikten av att man så långt som möjligt eliminerar samhällets sårbarhet. Det pågår ett fortlöpande arbete i den riktningen. Försvarskommittén har isitt arbete bl.a. behandlat olika problem som berör sårbarheten i samhället. Det arbete som kommittén hittills utfört har lagts till grund för olika uppdrag till berörda myndigheter. Myndigheterna skall avrapportera utredningsresultaten i samband med att de avlämnar sina programplaner i september 1990. Försvarskommittén kommer därmed att få ett underlag för bedömningen av vilka åtgärder som bör sättas in för att ytterligare minska samhällets sårbarhet. Herr talman! Det föreligger således inte några principiella åsiktsskillnader mellan utskottsmajoriteten och reservanterna om att det är angeläget att minska samhällets sårbarhet. Vi bör därför kunna avvakta den process som nu pågår i detta avseende och de förslag till åtgärder som kan bli resultatet av detta. I reservation 39 av vpk och miljöpartiet tas frågan om beredskapshänsynen i samhällsplaneringen upp. Utskottet har tidigare understrukit betydelsen av att beredskapsbehoven blir tillgodosedda inom ramen för den fredstida samhällsutvecklingen. Försvarskommittén har också följt upp detta synsätt, och det har lett till att det här har tagits med i regeringens anvisningar för ÖCB:s programplanering för perioden 1991 96. ÖCB har enligt regeringens anvisningar fått i uppdrag att bl.a. studera möjligheterna att inplanera resurser för både information och utbildning — detta inriktat på beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling i den riktning som ÖCB har angivit i sin perspektivstudie. Det är självfallet av stor vikt att beredskapshänsynen blir en naturlig del av samhällsplaneringen på alla nivåer, inte minst i fråga om den kommunala planeringen. Informationsoch utbildningsinsatser är därför viktiga medel för att öka medvetenheten om behovet av att man på alla samhällsnivåer alltid väger in beredskapshänsynen i planeringen på ett tidigt stadium. Det pågår således ett arbete i linje med reservanternas skrivning. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag skall ägna mig åt den del av utskottsbetänkandet där man behandlar en flerpartimotion som väcktes under den allmänna motionstiden och där jag står som första namn. I motionen framför vi motionärer krav på att Kopparbergs län skall föras till Nedre Norrlands militärområde 89 var felaktigt. Riksdagen behandlade då frågor om totalförsvarets geografiska indelning på högre nivå. Den uppfattning och önskan som fanns och fortfarande finns både i Kopparbergs län och i Jämtlands län delas även av militärbefälhavaren för Nedre Norrland liksom befälhavaren för södra civilförsvarsområdet — som för övrigt var expert i den utredning som låg till grund för regeringsförslaget. Mot en stor minoritet i riksdagen och mot en mängd tunga instanser beslutade riksdagen i fjol att Kopparbergs län skulle föras till Mellersta militärområdet civo! På s. 27 i det aktuella betänkandet från försvarsutskottet avfärdar utskottsmajoriteten vårt motionskrav. Det gör man genom att berätta följande för svenska folket: ”Utskottet konstaterade vid sin tidigare beredning av ärendet att uppgifter och synpunkter som utskottet hade inhämtat visade att det finns skäl både för inordnande av nämnda län i Mellersta området och för dess knytning till Nedre Norrlands område. Efter att ingående ha bedömt frågan utifrån en helhetssyn på vad som kan vara bäst för totalförsvaret fann utskottet tillräck liga skäl tala för att Kopparbergs län skulle tillhöra Mellersta militärområdet/civilområdet.” Vidare föreslår man riksdagen att avslå motionen. Det vore naturligtvis mycket intressant att få veta vilka skäl som egentligen vägde över, som alltså gjorde att beslutet blev som det blev — dvs. ett jätteområde omfattande åtta län i milo Mitt med Stockholm som den centrala medelpunkten och Nedre Norrland med tre län. Centraliseringen och storstadsuppfattningen firade triumfer! Såväl ur ledningssynpunkt som ur produktionssynpunkt och ur operativ synpunkt är fjolårets beslut negativt. Därför bör beslutet bli ett annat. Beslut i enlighet med vår motion bör således fattas vid detta riksmöte. I vår motion utvecklar vi skälen för att Kopparbergs län bör höra till Nedre Norrland. Jag hänvisar till texten i vår motion. Särskilt vill jag emellertid peka på de två sista styckena där: ”Som ett skäl för att Kopparbergs län ska föras till mellersta milo/civo har tidigare anförts att det skulle nödvändiggöra en omläggning av sambandsnät för luftförsvaret. Men senare har även försvarsstaben förklarat att de angivna beloppen är vilseledande. Man skulle inte dra om ledningar för att Kopperbergs län förs till Nedre Norrlands milo utan göra förändringar i anslutning till att sambandssystemen ändå byts ut. Luftförsvarets sektorsgränser bör inte vara styrande för miloindelningen, eftersom sektorsgränser bör dras som raka streck och inte följa en landskapsgräns från många århundraden tillbaka.” Enligt min mening är det särskilt angeläget att nämna detta med sambandsnät. Då vårriksdagen 1989 behandlade frågan om överföring av Kopparbergs län/Fo 53 till milo Nedre Norrland ingick det nämligen i beslutsunderlaget att det skulle kosta 80-100 miljoner att samtidigt flytta gränsen mellan luftförsvarssektorerna Mitt och Nedre Norrland. Kostnaderna hänfördes till den omläggning av telekommunikationerna som skulle behövas. Riksdagen hade vid det aktuella beslutstillfället i fjol alltså ett vilseledande underlag för sitt beslut, något som vi pekar på i vår motion. Nu bör riksdagsledamöterna veta bättre och således bidra till en ändring av fjolårets beslut genom att bifalla vår motion. Den trepartimotion som jag har citerat ur och som jag hänvisar till i mitt anförande följs upp i reservation nr 6. Jag yrkar bifall till denna reservation. För övrigt anser jag att det skulle vara klokt att se över försvarets geografiska indelning. Bl.a. bör man en gång till fundera över vart Värmlands län och kanske även Närke egentligen borde föras när det gäller områdesindelningen — detta sista sagt som en signal till försvarspolitikerna när det gäller det arbete som förestår inom en nära framtid.
Herr talman! Jag tycker att Stina Eliasson höll ett utomordentligt fint anförande. Det var ett bra försvar av reservationen. Jag föreslår emellertid Stina Eliasson att upprepa vad hon här har sagt inför sin egen grupp. Eftersom voteringen sker först nästa vecka bör det finnas tid för det.
Herr talman! Ja, det skall jag gärna göra. Men även Ivar Virgin torde väl någon gång ha upptäckt att också solen har fläckar.

Herr talman! Jag har i detta ärende begärt ordet med anledning av den motion som några av oss socialdemokratiska kvinnoklubbister skrivit gällande sexoch samlevnadsfrågor i värnpliktsutbildningen. Under detta riksdagsår har vi vid flera tillfällen i denna kammare diskuterat det våld som finns i vårt samhälle. Vi vet att det oftast förekommande våldet sker inom hemmets fyra väggar och att kvinnor och barn är de som drabbas svårast. Vi har alla talat om att fånga upp och stötta det breda folkliga engagemanget mot våld. Satsningar görs i dag av olika intressenter för att minska våldet i vårt land. Vi lever i ett samhälle där samlevnad, relationer och sexualitet påverkas av ändrade könsrollsmönster. Större krav än tidigare ställs på jämställda relationer. Bristen på förståelse för jämställdhet mellan kvinnor och män kan leda till konflikter, separationer, besvikelser och våld. Vi inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet anser att många insatser av skiftande slag måste göras för att nå ett mer jämställt samhälle. Under värnpliktsutbildningen finns möjlighet att nå ut med upplysning gällande sex och samlevnad till en stor grupp ungdomar. Försvarsmakten skulle genom en obligatorisk undervisning för alla värnpliktiga kunna ta sin del av ansvaret i dessa viktiga frågor. Vi motionärer anser att undervisningen, för att alla skall nås, måste vara obligatorisk. Vi socialdemokratiska kvinnoklubbister har tidigare motionerat i denna fråga. Då har vi vunnit föga förståelse för våra argument. I årets proposition gällande försvarsdepartementet har vi med glädje noterat att försvarsministern påpekat vikten av utbildning av värnpliktiga i jämställdhetsoch samlevnadsfrågor. Försvarsministern framhåller att den utvärdering som gjorts av utbildningen som bedrivits vid Älvsborgs regemente i dessa frågor visar mycket positiva resultat. Jag vet att liknande undervisning även vid några andra förband fungerat bra och att den också är uppskattad. Det är, herr talman, mycket positivt att försvarsministern poängterar vikten av utbildning som bidrar till attitydförändringar i frågor gällande jämställdhet och samlevnad. Detta bådar gott för framtiden. Jag hoppas nu att försvarsministerns positiva inställning till de frågor som vi kvinnoklubbister motionerat om skall få försvarsutskottet att i framtiden verka för en obligatorisk sexoch samlevnadsundervisning i värnpliktsutbildningen. Det räcker inte med att, som utskottet skriver, ”könsrollsfrågor och därmed sammanhängande attitydpåverkan” ingår i den militära ledarskapsutbildningen. Vi motionärer anser liksom försvarsministern att utbildningen skall gälla de värnpliktiga, alla värnpliktiga. Herr talman! Vi socialdemokratiska kvinnoklubbister kommer att följa utvecklingen och återkomma i frågan gällande obligatorisk undervisning. Vi vill emellertid ge försvarsministern en eloge, och vi uttalar en förhoppning om framtida kloka beslut från försvarsutskottet.